Herr talman! Hans Olsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ska vidta för att få ned arbetslösheten och utanförskapet samt öka rättvisan. Målet för regeringens politik är full sysselsättning. Regeringen har sedan den tillträdde 2006 konsekvent fört en politik för jobben - för att stärka drivkrafterna till arbete och minska utanförskapet. Vår politik innehåller åtgärder som stimulerar både utbud och efterfrågan på arbetskraft samt åtgärder som stimulerar matchningen på arbetsmarknaden. Finans och skuldkriser har sedan 2008 härjat oavbrutet i vår omvärld och slagit mot Sveriges öppna och exportorienterade ekonomi. Samtidigt har utanförskapet minskat med drygt 200 000 personer och sysselsättningen ökat med drygt 200 000 personer jämfört med 2006. Regeringens politik har stärkt Sveriges motståndskraft i en orolig tid. Bedömningen att regeringens politik skapar jobb delas av tunga instanser. Konjunkturinstitutet och Riksbanken gör bedömningen att jämviktsarbetslösheten på lång sikt minskar med 1,1 respektive 0,6-2,1 procentenheter till följd av regeringens politik. För den absoluta majoriteten av befolkningen är det egna arbetet den viktigaste inkomstkällan, och den vanligaste orsaken till en svag ekonomi är avsaknaden av arbete. Ökad sysselsättning och minskat utanförskap är därför kärnan i regeringens fördelningspolitik. När fler arbetar och färre försörjs av sociala ersättningar minskar inkomstskillnaderna i samhället. Förutsättningarna för jobb, tillväxt och välfärd i hela landet ska fortsätta att stärkas inom ramen för en hållbar ekonomisk politik. I budgetpropositionen för 2013 kommer regeringen att föreslå omfattande satsningar som stärker tillväxtmöjligheterna samtidigt som de motverkar att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå.
Herr talman! Jag tackar finansministern så mycket för svaret. Jag vet inte om jag kanske också ska tacka finansministern å den gamla socialdemokratiska regeringens vägnar, den som avgick 2006. När Anders Borg presenterade sin första budget här i riksdagen 2006 sade han följande: "Alliansregeringens arbete kommer att präglas av kampen mot massarbetslösheten." Så kommer det: "Svensk ekonomi står stark. Vi har hög tillväxt, vi har låg inflation och vi har överskott i de offentliga finanserna." Så såg det ut när Anders Borg tog över efter den socialdemokratiska regeringen. Anders Borg sade vidare som ny finansminister att man skulle prioritera kampen mot massarbetslösheten. Han pekade ut några grupper som det var viktigt att jobba för: kvinnor, ungdomar och invandrare. De stod längst från arbetsmarknaden, och det var de som behövde den ekonomiska politiken. Lösningen på problemet som Anders Borg såg som ny finansminister var att man skulle sänka trösklarna in i arbetslivet. Man skulle göra det lättare. Det skulle bli lönsamt att arbeta, och i första hand skulle det vända sig mot de här grupperna. Det stora som skulle användas var jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdraget var den grundbult som pekades ut i den ekonomiska politik som skulle lösa massarbetslösheten. Den intressanta frågan är: Hur gick det då? Ja, i början av året kom en forskningsrapport från Arbetsmarknadsdepartementet. Inga nya jobb med jobbskatteavdraget, var deras slutsats. Det är många som är tveksamma till om det verkligen har gjort nytta. Jag vet dock att Anders Borg hävdar att så är fallet. När jag nu har finansministern här måste jag nog passa på att ställa en väldigt intressant fråga som jag själv har funderat mycket över. Jobbskatteavdraget, som var grundbulten i den ekonomiska politiken, skulle göra det attraktivare att arbeta, sänka trösklarna och få exempelvis ungdomar ut i arbete. Av regeringens fyra partier verkar det som att två nu vill ha sänkta ingångslöner på svensk arbetsmarknad. Som jag kan förstå detta höjer man då trösklarna. Men det sades att det skulle bli mer lönsamt att arbeta. Då är den stora frågeställningen: Har inte Centerpartiet och Folkpartiet, som är hälften av regeringen, förstått den ekonomiska politiken och jobbskatteavdragets funktion? Eller tror de inte på den ekonomiska politiken längre? Eftersom jag är en positiv människa väljer jag naturligtvis att tro att de har förstått den ekonomiska politiken. Då återstår bara slutsatsen att de inte längre tror på att den ekonomiska politik som förs leder till att man klarar sysselsättningen och sänker arbetslösheten. Hälften av regeringen tror alltså inte på den ekonomiska politiken.

Herr talman! Att lösa arbetslösheten är ingen lätt uppgift för någon regering. Men när man ser att man har misslyckats med den förda politiken måste man kunna tänka om. Det är det jag hoppas att regeringen ska göra. Utvecklingen går åt helt fel håll. De grupper som redan tidigare stod längst från arbetsmarknaden har vuxit. Ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten har ökat. Precis som nämnts i interpellationen kan vi också se att personer med invandrarbakgrund och kvinnor har extra svårigheter och naturligtvis även extra problem med sin ekonomi. Det är också många som har utförsäkrats. Vi kan se att förändringarna i a-kassan och sjukförsäkringen inte har lett till att dessa människor har fått jobb, utan väldigt många av dem har bara blivit fattiga. När vi diskuterar arbetslösheten vill jag inte göra någon uppdelning i närande och tärande sektor. Det är tyvärr en del som gör det ibland. Jag ser tvärtom att vi ska ha ett näringsliv som fungerar bra och också en offentlig sektor som fungerar bra. Om vi inte har bra sjukvård, bra skola och bra förskola har vi heller ingen bra grund för att skapa jobb i det privata näringslivet. Dessutom är det värdefulla jobb som finns där, låt mig ta vården som exempel. Där handlar det om liv eller död - att rädda människoliv. Viktigare jobb än så kan man knappt tänka sig. Det är likadant med förskolan och skolan. Det handlar om att ge förutsättningar för en ung människa att gå vidare i livet. Därför är det extra tråkigt att man har dragit bort resurser från välfärden. Det förstör tryggheten, och det skapar också sämre förutsättningar för jobb. Vi kan se att många av dem som har gått från a-kassa och sjukförsäkring har gått till socialbidrag i kommunerna. Då är det kommunerna som får bära den bördan. Det leder i sin tur till att välfärden naggas i kanten. Man har anställningsstopp i många verksamheter där det verkligen skulle behövas personal. Det finns till och risk att bli arbetslös inom de sektorerna, trots att de jobben är så viktiga. Mot bakgrund av jobbskatteavdraget borde man analysera detta tillsammans med sjukförsäkringen och a-kassan, för detta hänger ihop.

Jag skulle önska att regeringen hade ett större helhetsperspektiv över konsekvenserna av den förda politiken. Något av det allra viktigaste för att få jobb och att bekämpa arbetslösheten är att människors liv börjar på ett bra sätt. Det gör det inte för väldigt många barn och ungdomar. Allt färre lyckas ta sig igenom utbildningssystemet, och har man inte gymnasieexamen vet vi att det är väldigt svårt att få jobb. Många unga är inte bara arbetslösa och saknar fullgod examen, de saknar också bostad, vilket i sig är ett problem när de ska gå vidare med sitt liv. De saknar pengar, är fattiga och skuldsätter sig. Detta är verkligen ingen bra början på arbetslivet. Vi riskerar att få en helt förlorad generation om ingenting görs.

Herr talman! Eftersom detta är den sista riksmötesdagen vill jag passa på tillfället att tacka talmannen för gott jobb. Jag vill också erinra om att Elisabet Hasselberg Olsson, som har gjort den stora vävnad som finns här bakom oss, avled häromdagen vid 90 års ålder. Vävnaden har suttit uppe sedan 1983, och den är en fantastisk landskapsbild av Sverige, om den nu är från Skåne med någon som klafsar i leran eller om det är en svensk sjö i Norrland som syns här. Vi tackar Elisabet Hasselberg Olsson för denna fantastiska bild som vi alla njuter av när vi sitter här i kammaren. Därmed åter till en annan verklighet: den ekonomiska politiken. Jag tror att vi var många som lyssnade till Stefan Löfven i Almedalen. Vi hörde där en resonerande politiker som lade sina ord väl. Jag tror inte att han stötte bort en enda väljare från det socialdemokratiska partiet. Man kan alltid fundera över vad som var hans huvudbudskap. Det var egentligen att vi måste säkra våra skattebaser. Han talade mycket om företagens villkor och så vidare. Då är det några saker han väljer bort att tala om. Under lång tid - vi erinrades om detta för bara två tre år sedan i debattartikel efter debattartikel av Thomas Östros med flera - har vi från socialdemokratiskt håll hört att man vill ha väldiga miljardanslag till den kommunala sektorn. Det förekommer för närvarande inte. Här tror jag att det som statsrådet Borg säger i svaret är viktigt: "Regeringens politik har stärkt Sveriges motståndskraft i en orolig tid." Det är en central mening. Vi har glädje av att vi har kunnat hålla en sådan politisk linje i denna mycket oroliga tid. Det andra som Löfven inte talade om men som det finns skäl att erinra om i den här debatten är synen på hur vi får fler ungdomar i arbete. Hans Olsson har tagit upp detta på ett förträffligt sätt. Jag vet inte om ni socialdemokrater läser era egna motioner. I den vårmotion för 2012 som finns ser vi - det var detta som Löfven inte talade om - att om man tar bort sänkningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 16 och 26 års ålder ökar det kostnaderna för företag och kommuner med 16 tusen miljoner kronor, alltså 16 miljarder kronor. Även för finansministern är 16 miljarder kronor en betydande summa. Det ska bli väldigt intressant att se hur man hanterar den här frågan. Ska man höja trösklarna för att anställa ungdomar genom att kostnaderna ökar med 16 miljarder kronor - vilket sedan enligt er egen RUT-utredning blir 17 miljarder de närmaste åren? Att stärka skattebaserna genom att ha en stabil ekonomisk politik och stärka Sveriges motståndskraft i en orolig värld är den absolut bästa försäkringen mot ökad arbetslöshet.

Herr talman! Eftersom regeringen har misslyckats med sin viktigaste fråga tycker jag att man borde tänka om. Det råder massarbetslöshet, och arbetslösheten har ökat. Det är ett hopplöst läge - så beskriver många arbetslösa sin situation. De har nu varit arbetslösa i tre, fyra eller fem år för att de inte får den hjälp, den utbildning eller den push de behöver. Långtidsarbetslösheten har ökat med närmare 45 000 personer sedan 2008, och ungdomsarbetslösheten har ökat katastrofalt trots åtgärder, eller på grund av dem. De åtgärder som regeringen har vidtagit har inte bitit. De har inte hjälpt. Numera pratar regeringen inte om sysselsättningsgrad eftersom det inte är någon bra siffra för regeringen. Nu pratar man om antal i stället, för att det ska låta bättre. Men man måste räkna alla på arbetsmarknaden. Man måste räkna sysselsättningsgraden. Ni har övervältrat kostnaden på kommunerna. De ska numera ta hand om och bära de arbetslösa, de sjuka, de unga och de långtidsarbetslösa, som nu måste begära försörjningsstöd eller socialbidrag. De kostnaderna har rusat i höjden för kommunerna. Ni har också prackat på dem extrakostnader när det gäller infrastruktur. Nu ska de betala nya vägar och järnvägar också. De kostnader som ni prackar på kommunerna gör att de inte vågar satsa. Under valåret gjorde ni en tillfällig satsning för att det skulle bli populärt och ni skulle köpa röster. Där satsade ni på kommunerna. Men om de bara får ett tillfälligt stöd under valåret vågar kommunerna inte satsa på skolan, vården och omsorgen. Det låter så bra när Anders Borg säger: Ja, men vi förändrar människors situation genom att ge dem ett arbete, för det är då de tar sig ur fattigdomen, och det är då vi minskar klyftorna. Ja, i teorin låter det alldeles fantastiskt. Det är bara det att Anders Borgs politik inte fungerar i praktiken. Massarbetslösheten ökar. Långtidsarbetslösheten har bitit sig fast. Var är jobben? När det gäller er viktigaste fråga, nämligen att fixa fram jobben, har ni misslyckats. Vi hade en hög tillväxt 2006. Vi hade ett överskott. Vi hade ordning och reda i de offentliga finanserna. Anders Borg brukade i början av sin karriär som finansminister berömma Göran Persson för det. Nu försöker han ta åt sig äran själv. Men läget är katastrofalt. Varför då inte satsa? Varför då inte se till att arbetslösa kommer i arbete? Jag tycker att ni ska satsa rejält på att bygga nya bostäder och bygga miljöanpassade bostäder. Jag tycker att ni ska satsa på infrastruktur och se till att kommunerna vågar anställa inom barnomsorgen och fritidshemmen. När det gäller landstingen handlar det om sjukvården. Och det handlar om att våga se till att man har fler anställda inom äldrevården. Det är väl alldeles utmärkta idéer som ni skulle kunna realisera om ni ville?

Herr talman! Låt oss ta den här diskussionen ur rätt perspektiv. I morgon bitti åker jag till Cypern för att delta i informella Ekofin. Där ska vi fördjupa diskussionen om den kris som pågår i Europa. Det är en kris som har drivit upp arbetslöshetsnivåerna till nya rekordnivåer. Arbetslösheten i Europa ligger nu på över 11 procent. Den här krisen har pågått 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012 och är på det sättet unik i sin längd. Inte någon gång tidigare i modern tid har vi haft en så långvarig och besvärlig kris som denna. I de allra flesta länder har arbetslösheten ökat och sysselsättningen minskat. Offentliga finanser är förödda, och tillväxten har legat och stampat nära noll. Sverige har i praktiskt taget alla avseenden klarat krisen bättre än de andra europeiska länderna, bättre än dem som ligger närmast oss, som Danmark och Finland och bättre än de flesta jämförbara länder i hela Europeiska unionen. Låt mig beskriva vad det beror på! Ja, vi har alltså starkare offentliga finanser än något annat land. Vi kan tala om att göra stimulanspaket när de som har ungefär samma läge i offentliga finanser som vi, som till exempel Tyskland och Finland, höjer skatter och skär ned i sina offentliga utgifter. Vi kan gå åt motsatt håll, sänka skatter och öka offentliga utgifter, eftersom vi har en styrka i våra offentliga finanser. Vi har en tillväxt. Även nu när krisen sliter och drar i Europa tillhör Sverige och våra grannländer dem som växer snabbast. Då ska man komma ihåg att dem vi jämför oss med är länder som ligger på en mycket lägre utvecklingsnivå, som de baltiska länderna och Polen, och som följaktligen måste komma i kapp oss andra. När det gäller sysselsättning och arbetslöshet är det alldeles uppenbart att Sverige i dag står starkare än vad vi gjorde 2006. Då hade vi haft en period när arbetslösheten, med mycket god tillväxt, steg. Nu har vi haft en period med den värsta krisen sedan depressionen, och sysselsättningen har ökat. I privat sektor kan man knappt hitta ett land som har haft en starkare sysselsättningsökning än Sverige, och det råder inget tvivel om att det här till del beror på regeringens ekonomiska politik. KI har gång efter annan jobbat igenom frågan och landat i att regeringens åtgärder förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt och leder till att fler människor kommer i arbete. Arbetsutbudet ökar, och därigenom får vi långsiktigt en högre sysselsättning. Riksbanken har så sent som i sin förra inflationsrapport gått igenom frågan och pekat ut att det är en betydande nedgång av jämviktsarbetslösheten som följer av regeringens åtgärder. Om jag gör en snabb sifferomräkning i huvudet tror jag att det handlar om i runda slängar mellan 40 000 och 80 000 personer när det gäller hur Riksbanken tror att arbetslösheten har minskat på grund av de här åtgärderna. Det finns omfattande analyser av Finanspolitiska rådet, SNS, OECD, IMF och andra som pekar i samma riktning. Jobbskatteavdrag, bättre fungerande försäkringssystem med tydligare drivkrafter att komma tillbaka, en bättre arbetsmarknadspolitik och en större flexibilitet i ekonomin är naturligtvis viktiga saker. Men det är inte de enda. När andra får spara, skära ned och höja skatter kan vi prioritera de långsiktiga framtidsfrågorna. Det kan handla om infrastruktur och forskning eller om att förbättra företagsklimatet. Ja, där kan Sverige gå framåt när andra får backa. Vi kan alltså skapa bättre förutsättningar för både jobb och tillväxt och på lång sikt också välfärd. Det beror på att vi i grund och botten har en samhällsmodell som är mer stryktålig och som regeringen har säkrat under besvärliga tider. Det är därför Sverige och den svenska modellen och regeringens politik av många lyfts fram som ett föredöme.
Herr talman! I mitt förra inlägg sade jag att hälften av regeringens partier inte längre tror på den förda ekonomiska politiken. När jag satt och lyssnade på Anders Borg kom jag faktiskt att tänka på en skådespelerska - Julia Roberts, tror jag att hon heter - som spelar i en jättebra film som heter Sova med fienden . Det kan väl lite grann illustrera regeringens arbete. Hälften av regeringen tror inte på den ekonomiska politiken, eftersom man vill höja trösklarna in till arbetslivet. Sedan var det detta med krisen. Nu försökte jag prata om Sverige, och då får vi en internationell utblick. Men det är inte så att det bara har varit problem nu. Finansministern är ung, och jag är lite äldre. Det är någon som har sagt så här: Att åldras är som att bestiga ett berg. Man blir mer andfådd ju längre upp man kommer, men man får en stor överblick. Jag var med på 90-talet och under krisen efter den förra borgerliga regeringen. När Sverige skulle betala ut en krona hade Sverige 40 öre. 60 öre fick vi låna. Då var det kris, finansministern. Då hade vi 500 procents styrränta. Det tillkom 500 000 nya jobb under den socialdemokratiska regeringens tid, under 90-talskrisen. Men låt oss inte fastna i den, utan låt oss ta reda på hur det blev efter de här sex borgerliga åren. Det är faktiskt så, finansministern, att det är fler arbetslösa nu. Det är högre ungdomsarbetslöshet än när finansministern tillträdde. Allting talar liksom emot vad regeringen säger. Massarbetslösheten skulle lösas 2006. Det har blivit precis tvärtom. Om det var massarbetslöshet 2006, med de arbetslöshetssiffrorna, vad är det då i dag, 2012? Är det massarbetslöshet gånger två? Låt mig återge vad Zlatan, en fotbollsspelare, sade. Han sade något väldigt klokt. Det var en svensk spelare som var sur för att han inte fick spela i svenska landslaget. Då sade Zlatan så här: Prata inte så mycket med munnen, utan prata med fötterna! Nu är det lite grann så att resultatet för regeringen säger en sak, och finansministern säger en annan sak. Det är så. Det är högre arbetslöshet i dag än 2006 - och då var det massarbetslöshet. Det är högre ungdomsarbetslöshet i dag än 2006. Okej, det har varit kris i Europa, men det var kris i Europa också på 90-talet, när vi tog över efter förra borgerliga regeringen. Jag står inte här och försöker vara tyken och elak mot finansministern, utan jag känner att vi tillsammans, vi som har fått förtroendet att sitta i Sveriges riksdag eller i Sveriges regering, har ett ansvar för att Sverige ska hålla ihop och inte slitas isär. Om vi då tillsammans kan se att det här inte riktigt funkar, att den här ekonomiska teorin inte funkar i verkligheten, måste vi ta vårt ansvar och hjälpas åt. Jag står inte här för att vara elak och förstöra Anders Borgs dag, utan jag står här för att jag är orolig för Sverige. Då tycker jag att vi tillsammans ska försöka rätta till detta. Man får inte vara sämre karl än att man kan ändra sig.

Herr talman! Vi har nu sett resultatet av de satsningar som regeringen har gjort. Man kan konstatera att jobbskatteavdraget framför allt har lett till att de som redan hade det bra har fått det bättre medan de som hade det dåligt har fått det sämre i form av försämrad sjukförsäkring och a-kassa. Man kan säga att det inte ledde till några nya jobb. Om man tittar på de andra satsningarna kan man se att det har varit massor av kravlösa bidrag till företagen. Vi har till exempel den halverade krogmomsen, utan några som helst krav på att det ska leda till nya jobb eller ens till lägre priser för konsumenterna. Det är helt kravlöst. Vi har halveringen av arbetsgivaravgiften för yngre anställda. Inte heller där finns något krav på att man ska anställa fler unga. Det finns också många företag som inte har gjort det utan som, utan att lyfta ett finger för att göra någonting, har kasserat in miljoninkomster till följd av detta. Men det leder inte till att några nya unga blir anställda. Fas 3 är nu Sveriges största arbetsgivare, och det har bara inneburit gratis arbetskraft. Det har inte lett till några riktiga nya jobb, utan det har bara lett till att folk får jobba för 65 procent av sin tidigare a-kasse eller socialbidragsnivå. Det har bara lett till fattigdom, och vi kan se att det är väldigt få i fas 3 som går vidare till riktiga jobb eller ens till utbildning. Det här är alltså ett stort misslyckande. Det är klart att de företag som får in gratis arbetskraft på det här sättet och till och med får 5 000 kronor i månaden per person är glada. Men det leder inte till fler jobb, och därför vill jag säga att det här är felsatsningar. Alla de här miljarderna skulle vi i stället kunna använda till framtidssatsningar. Det är mitt budskap här i dag: Tänk om!
Herr talman! Jag kan haka på där Hillevi Larsson slutade när det gäller fas 3. Är man i fas 3 är man till och med förbjuden att utbilda sig. Man får inte gå i skolan om man går i fas 3. Man är förbjuden att göra det. Det tycker inte jag hör hemma i ett välfärdsland. Tänk om, Anders Borg! Er politik har inte fungerat. Sveriges ekonomi är stark för att vi gjorde starka och stabila finanser efter 90-talskrisen. Vi hade ett överskott, och vi har ordning och reda i offentliga finanser, men ni använder pengarna på fel sätt. Klyftorna ökar. Barn till fattiga föräldrar har inte råd att köpa glasögon eller åka på utflykt. Arbetslösheten biter sig fast, och det är bara att konstatera att massarbetslösheten är betydligt högre i dag än 2006 - det ni hånade oss för. Göran Persson hade rätt. Jobben kom, men nu är vi tillbaka i mycket högre siffror och i ett betydligt sämre läge. Jag ska lämna debatten nu av ganska tråkiga skäl. Jag ska åka till Carina Mobergs begravning. Carina Moberg var en av de ledamöter som slogs för fler och bättre bostäder. Vad vore bättre än att hylla hennes minne genom att satsa rejält på en nyinvestering i nya bostäder och att renovera gamla bostäder och se till att de blir miljöanpassade! Det skapar både jobb och bättre bostäder i städer där det finns trångboddhet. På olika sätt kan vi lösa arbetslösheten genom att satsa på investeringar. Jag tycker att det vore fantastiskt för Carina Mobergs eftermäle om vi kunde göra en sådan satsning för hennes och för alla andras skull. I detta anförande instämde Hillevi Larsson .
Herr talman! Det absolut viktigaste för att jobben ska komma till är att vi har en konkurrenskraft som står sig i ett internationellt perspektiv. Under alliansregeringens tid har svensk konkurrenskraft stadigt ökat till att närmast bli den mest konkurrenskraftiga i hela världen. Från socialdemokratiskt håll pratas det om en misslyckad politik. Jag är inte så säker på att vår omgivning håller med om det omdömet. Eftersom jag vet att vår finansminister ogärna skryter alltför mycket om sina egna insatser får jag passa på att göra det åt honom, för det är faktiskt så att ekonomer runt om i Europa och från andra länder vallfärdar för att se hur det kan komma sig att Sverige klarar sig så bra när ingen annan klarar av det. Hur kan det komma sig att svensk ekonomi går så starkt när alla andra går kräftgång? Jag är inte så säker på att dessa ekonomer håller med om att det i alla stycken är en misslyckad politik. Jag tror faktiskt att de hävdar motsatsen. Jag vet också att Socialdemokraterna gärna vill bortse från vår omgivning och vad som händer runt omkring oss, för det passar inte riktigt in i deras retorik. Sverige har en av de starkaste offentliga finanserna, inte minst i ett Europaperspektiv, och vi har faktiskt haft en tillväxt i sysselsättningen under den här djupa krisen, vilket finansministern tydligt redogjorde för tidigare. Jag vill därför gärna komma in lite på vad det är Socialdemokraterna vill. Här i kammaren får man lätt intrycket av att de vill riva ned allting, göra om och ta bort alla reformerna och gå tillbaka till det gamla. Man drömmer sig tillbaka till en svunnen tid och vill ta bort de reformer som har skapat det unika förhållande och den unika situation vi har i Sverige. Är det vad Socialdemokraterna vill? Ja, åtminstone får man det intrycket här i kammaren. Lyssnar man på Stefan Löfven får man lätt ett annat intryck. Där är det snarare så att man accepterar alla reformer som har gjorts och tycker att de är rätt bra. Möjligen kan det vara så att man kan tänka sig fortsätta på samma bana. Men vad är beskedet från Socialdemokraterna här i kammaren? Ska vi ta bort alla dessa reformer? Ska vi ta bort jobbskatteavdragen, som var så viktiga och skapade de förutsättningar och den unika situation som Sverige befinner sig i med en ekonomi och finanser starkare än något annat land, och gå tillbaka till det gamla?
Herr talman! När jag lyssnar på Socialdemokraterna hör jag i praktiken bara en refräng: Allting har blivit sämre i Sverige. Det är sämre än i något annat land, och allting har blivit sämre från 2006 och framåt. Detta är med förlov sagt inte en verklighetsbild som man kan ta på allvar. I morgon bitti åker jag som sagt till Arlanda för att flyga till Cypern för att tala med mina kolleger i 27 EU-länder. Vi är på väg in i en situation där land efter land följer Grekland, Irland, Spanien och Portugal. Nu får vi nya länder med bekymmer i samma riktning, där offentliga finanser är förödda, där tillväxten kollapsar, där sysselsättningen minskar och arbetslösheten ökar och där vi får höra om ungdomsarbetslöshetstal som ligger på både 40 och 50 procent. Det är en situation som naturligtvis är djupt besvärlig. Så är det inte i Sverige. Vi kommer att ha offentliga finanser som är jämförbara med kanske något enstaka europeiskt land, till exempel Finland och Tyskland som faktiskt genomför hårda åtstramningar. Vi har en tillväxt som passeras av baltiska länder men knappast av några andra än de öst och centraleuropeiska länder som nu försöker komma upp och i fatt efter en hård kris. Vi har en ökning av sysselsättningen med 200 000 personer och en minskning av utanförskapet med 200 000 personer jämfört med när vi tillträdde. Nu säger Socialdemokraterna att den här politiken inte fungerar. Låt oss då fråga dem som kan bedöma det. Finansdepartementets ekonomer har gjort grundliga analyser, och vi har till och med publicerat en departementspromemoria kring detta, en bok, där vi tydligt redovisar hur pass stora effekterna är. Det har gjorts beräkningar av både Konjunkturinstitutet och Riksbanken med exakt samma innebörd. Att sedan OECD, IMF och alla andra har gjort liknande bedömningar förstärker bara dessa resultat. Det finns ingenting som tyder på att regeringens politik har gett mindre effekter än väntat, snarare tvärtom. Allting tyder på att svensk arbetsmarknad har klarat sig bättre än vad den skulle ha gjort givet det stora tillväxtfall som vi hade i början av krisen och det svåra internationella läge som vi har. Allting tyder på att svensk arbetsmarknad har klarat sig bättre än vad vi trodde. Hans Olsson gör en stor poäng av att regeringens samarbete skulle präglas av dramatiska slitningar och svåra parlamentariska kriser. Jag kan försäkra Hans Olsson att så inte är fallet. Vi är nu på väg att avsluta vår sjunde budgetförhandling, och det har skett under utomordentligt goda samarbetsformer. Nu får vi väl förmodligen besked från de rödgröna, för såvitt jag förstår efter att ha läst opinionssiffrorna finns det inte en sportslig chans att Socialdemokraterna får egen majoritet i nästa val utan man ska samarbeta med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då finns det några spännande frågeställningar att ta upp, till exempel om man är överens om att höja ungdomsarbetsgivaravgifterna, om man är överens om att ovanpå det lägga omfattande höjningar av miljöskatter och om man är överens om att ovanpå det lägga omfattande höjningar av förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Är det det program man är beredd att gå till val på? Ja, det är ju det som är det mest troliga utfallet av ett rödgrönt samarbete. Det är omfattande och betydande skattehöjningar, som skulle göra det dyrare och mer kostsamt att anställa, som skulle göra det mindre lönsamt att äga och driva företag, som skulle göra det mindre lönsamt att utbilda sig och som skulle göra det mindre lönsamt att investera. Det är klart att en sådan politik skulle leda till att färre människor kommer i arbete. Eftersom Hans Olsson så gärna vill utvärdera de två regeringsalternativen skulle det vara intressant att se om de rödgröna i oktober kan redovisa någon gemensam politik eller om man helt enkelt tänker försöka ducka fram till valdagen på den punkten.

Herr talman! Hur blev nu detta? Jag tänkte att vi skulle gå igenom och ta reda på vad det blev av det, alltså prata med fötterna i stället för munnen. Vi går till Borås, som jag kommer från. Hur har det gått för regeringens politik när det gäller att få folk i arbete, som ju var det viktiga för att lösa massarbetslösheten? Man pekade ut ungdomarna som den absolut viktigaste gruppen. Låt oss då se på facit för detta. Vi kan titta på ungdomsarbetslösheten i Borås. År 2006 var det 443 arbetslösa, och 2012 var det 1 054. Ungdomsarbetslösheten, som var en av de viktigaste frågorna för denna regering, har alltså inte fördubblats hemma i min kommun utan ökat med 138 procent! Och här står finansministern med hjälpredor och är nöjd med vad som händer i landet. Det är klart att det är oroligt ute i världen. Men det var ju så, som jag sade och skrev i min interpellation, att finansministern kom till ett dukat bord. Hur såg den svenska ekonomin ut? Det var ganska lätt att ratta vidare. Nej, jag tror så här: Är det någonting som har räddat Sverige under alla år är det den svenska välfärdsmodellen - som ni moderater alltid har motarbetat. Det är den svenska välfärdsmodellen som gör att Sverige är så unikt. Jag ska säga er avslutningsvis, eftersom jag inte får säga mer nu, att om det är någonting som jag är orolig för och som jag tror att ni kanske kommer att ha ordnat till efter dessa år är det att ni har skapat ett utanförskap av utanförskapet, för människor har hamnat riktigt mellan stolarna.

Herr talman! Den här interpellationsdebatten har handlat om jobben och hur de kommer till i framtiden. Vi kom även in på regeringsfrågan, som är en mycket intressant fråga. Vad ska svenska folket förvänta sig? Vi har under alliansregeringens tid sett att man har fört en politik som har fungerat. Vi är i hög grad beroende av omgivningen. Eftersom vi är ett exportland som exporterar en stor del till Europa är vi naturligtvis väldigt beroende av vad som händer där. Men trots den starka kris och den oro som har varit där har vi stått starka, som det har redogjorts för här. Jag har svårt att se någonting annat än att det är tack vare en politik som har fungerat. Då kommer vi till regeringsfrågan, som faktiskt är väldigt intressant. Vad är alternativet? Vad ska svenska folket förvänta sig? Ska man välja någonting som man vet fungerar, eller ska man välja någonting som vägrar att ge besked? Å ena sidan ger man här i kammaren intryck av att allting ska rivas upp och allting ska bli som förut, men å andra sidan säger man i olika sammanhang motsatsen. Ett tredje scenario är att vi får skattechocker på arbete och på företagande. Nej, jag tror nog att det är säkrast att hålla sig till det alternativ där vi vet vad vi får: en politik som fungerar. Det är det som skapar jobb, det är det som skapar konkurrenskraft och det är det vi har sett. För svenska folkets skull måste vi hålla oss till den politik som fungerar.

Herr talman! Åter: Allt går åt pipan i Sverige. De svarta molnen ligger så tjockt här att man knappt kan se handen framför sig i det socialdemokratiska Sverige - en svensk modell som ligger i ruiner och massarbetslöshet som präglar oss. Vem kan tro på denna verklighetsbeskrivning? Om jag tog med mig de här inläggen och läste upp dem på Ekofin i morgon skulle folk tro att jag var snurrig - om jag som svensk sade att vi är de som drabbats av den här krisen och att vårt samhälle är raderat. Det är ingen som uppfattar situationen på det sättet. Nu säger Hans Olsson att vi ska jämföra oss med Europa och ska spela fotboll igen fast denna gång i ekonomi. Ja, låt oss göra det! Låt oss titta på när vi spelar mot euroländerna eller mot EU! Vad heter grenarna? Den första omgången får vi kalla sysselsättning. Vad blir resultatet? Det blir 1-0 till Sverige. Vi är jämfört med Europa i en situation där vår sysselsättning är högre än före krisen. I Europa har den stått och stampat. Nästa match handlar om arbetslösheten. I Sverige har den legat still, gått upp något under krisen, gått ned något och står och stampar. I Europa har den ökat rekordartat. Det spelar ingen roll om vi talar om EU-27 eller om euroområdet. Den tredje grenen är offentliga finanser. Det är en viktig gren, kanske den gren som är allra viktigast när det gäller att skapa stabilitet kring ett land. Sverige-Europa: 1-0. Det är klockrent - det blir nästan läggmatch i den avdelningen. Sammanhållning: Sverige är ett land där Gini-koefficienten inte har ökat under krisen och där den grupp som har låg materiell standard inte har ökat kraftigt under krisen. Sverige-Europa: 1-0. I varje del har vi klarat oss bättre. Betyder det att vi inte behöver göra något eller att vi inte ska bekymra oss? Nej, det är precis tvärtom! Europa står och stampar och kan stå och stampa under lång tid. Då kan Sverige gå framåt och investera i tåg, investera i forskning, investera i företagsklimat och bygga ett Sverige som står starkt också efter krisen.